Herr talman! Jag måste faktiskt säga att jag känner mig något indignerad över Margitta Edgrens inlägg, när hon beskriver det som att vi — jag förmodar att det inte bara gäller vpk utan också socialdemokraterna — skulle vara likgiltiga i den här frågan och att vi skulle säga att man skall fortsätta med våld och förföljelse. Om vi har en gemensam ambition att försöka skydda dessa människor, dessa kvinnor och barn — jag utgår ifrån att vi har det — vad tjänar det då till att komma med sådana ganska oerhörda påståenden? Det handlar ju inte om att vidga sekretessen i ytterligare några register utan om mycket svårare problem. Det här är naturligtvis en avvägningsfråga. Jag är fullt beredd att diskutera. Kanske skulle vi ha gått längre — det är möjligt. Men det finns ju inte sådana konträra och absoluta motsättningar som det beskrivs här av Margitta Edgren. Det handlar ju också om fall då kvinnor kan behövat.o.m. byta identitet och över huvud taget nästan gå under jorden för att klara sig undan förföljelse. Det är inte så enkelt som att bara vidga sekretessen i ytterligare ett antal register. Låt oss diskutera den frågan! Jag tycker att vi har gått en ganska bra bit på den vägen med det förslag som lagts fram och som utskottsmajoriteten ansluter sig till. Utskottsmajoriteten säger också att man får titta ytterligare på detta, om man skall vidga sekretessen. Men man kan inte lösa det här problemet bara med en något mer utvidgad sekretess. Och det är ju inte så att vi skulle sitta fullständigt likgiltiga inför de tragedier som utspelar sig, därför att vi inte vill utvidga sekretessen. Försök för all del att föra debatten litet mer sakligt och litet mer seriöst! Jag har inte samma anledning att känna upprördhet över vad Bengt Kindbom säger. Jag tycker att det här är svåra problem och svåra avvägningsfrågor, som vi kan fortsätta att diskutera. Jag förmodar att det inte har varit så helt enkelt för centerpartiet heller, eftersom centern ju inte har motionerat i den här frågan, liksom inte heller moderaterna. Det enda parti som har motionerat är folkpartiet. Det har jag i och för sig respekt för, men vi har inte till hundra procent hamnat på exakt samma linje i den här frågan. Därav finns det ingen anledning att måla upp motsättningar som inte existerar i det verkliga livet.
Herr talman! Det är ganska roande att lyssna till Bo Hammars indignation. Nej, vi har inte hamnat till hundra procent på samma linje. Vi har faktiskt hamnat till hundra procent på olika linjer. Vi i folkpartiet vill sluta att bara tala. Vi vill handla och använda de medel som står till förfogande, även om vi klart inser att vi inte hittat en totallösning. Vi ger inte befrielse för alla förföljda kvinnor och barn genom detta förslag, men vi ger dem en möjlighet. Det gör vi genom att dels följa DOK:s förslag att ha sekretess i all 85 myndighetsregistrering, dels följa folkpartimotionen om att, utöver det, i extrema — troligtvis sällsynta — fall låta dessa kvinnor ha möjlighet att byta identitet, dvs. personnummer. Det är de två sakerna vi talar om i dag. Jag tycker mig förstå av Bo Hammars anförande att detta med identiteten hade han inte ens läst på.
Herr talman! Helt kort, bara för att undvika eventuella missuppfattningar: Centern har en motion i den här frågan från den allmänna motionstiden. Jag inledde mitt huvudanförande med att hänvisa till den. I motionen står bl.a. följande: ”Det bristande sekretesskyddet för misshandlade kvinnor måste ses över. I de fall där den misshandlande mannen fortsätter att förfölja och hota kvinnan måste samhället med undantag från offentlighetsprincipen skydda offentliga uppgifter om kvinnans vistelseort, arbetsplats m.m. Detta skydd måste också utsträckas till uppgifter om barnen.” Därmed hoppas jag att det inte råder någon missuppfattning. Vi har alltså tagit upp frågan.
Herr talman! Jag försöker läsa innantill vad som står i betänkandet. Utskottsmajoriteten utgår ifrån att det sker klara skärpningar av sekretessen och anför vidare: ”Utskottet utgår emellertid ifrån att man inom regeringskansliet fortlöpande ägnar frågan största uppmärksamhet. Det kan naturligtvisinte uteslutas att ett ytterligare utvidgat sekretesskydd bör komma i fråga. Om ett sådant behov uppkommer förutsätter utskottet att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder.” Minoriteten i utskottet säger bl.a. att man anser att en översyn av sekresskyddet är påkallad. Utskottsminoriteten tar också upp detta att man i extremfall skall kunna byta personnummer. Jag vet inte om min förmåga att läsa svenska innantill är begränsad, men jag kan faktiskt inte uppfatta att det råder sådana enorma skillnader mellan dessa skrivningar att det påkallar sådana indignationsutbrott som har förekommit i den här debatten.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

Vad är det som är så farligt med att pröva frågan om att i extrema 87 fall kunna ge enskilda personer möjlighet att byta personnummer? Ytterst är det ju ändå skyddet för den enskilda människan det gäller. När det så gäller skattesekretessen anser jag att den motivering som utskottsmajoriteten gör till sitt ställningstagande är mycket tunn. Här gäller det integritetsskyddet för enskilda personer, här gäller det enskilda personers rättssäkerhet. Saker och ting som är den enskildes egen angelägenhet skall inte lämnas ut till allmänheten på sätt som nu sker. Det är därför vi begär att sekretesskyddet för deklarationerna skall stärkas.

Fru talman! Verkligheten visar redan nu med all tydlighet att det föreligger behov av ökat sekretesskydd för de utsatta människorna. Det är ju detta som påpekas i flera motioner, och det är detta vi har påpekat i reservation 1. Behovet föreligger alltså redan nu, och det är underligt att inte majoriteten i utskottet kan handla därefter. När det gäller skattesekretessen menar jag att den möjlighet till insyn för allmänheten som åberopas väger mindre tungt än skyddet för den enskilda människan.
Fru talman! Jag ämnar inte upprepa vad jag har sagt tidigare. Vi har redan haft ett ganska långt replikskifte. Men jag måste fråga Sture Thun om en sak: Anser Sture Thun att det inte är någon skillnad mellan det som reservanterna skriver och det som majoriteten skriver, nämligen att man skall sitta och vänta, att man fortlöpande skall ägna frågan största uppmärksamhet och att man inte utesluter att ett utvidgat sekretesskydd kan komma i fråga? — Finns det ingen skillnad mellan detta och det som de borgerliga partierna vill, dvs. att vi redan nu skall göra det möjligt för personer att byta personnummer? Det måste väl ändå finnas en skillnad mellan dessa två skrivningar!

Fru talman! Det senast anförda var inget skäl i sakfrågan. Det är klart att lagrådet också skulle kunna granska ett förslag om utvidgad sekretess på detta område. Nu har lagrådet granskat en begränsad dellagstiftning om folkbokföringssekretess som regeringen har föreslagit. Jag trodde att jag i det som Sture Thun tidigare anförde ändå kunde finna en antydan till debatt, och det var därför som jag ställde en fråga till honom. Jag frågade varför inte majoriteten vill gå längre och införa ett fullständigt sekretesskydd, när man ändå anser att ett utvidgat sekretesskydd är nödvändigt. Jag ger inte mycket för det som han säger på slutet av sitt anförande. Utskottsmajoriteten har ju klart konstaterat att det för närvarande knappast synes möjligt att genom lagreglering gå längre än propositionen i nu aktuell del föreslagit. Vi har ett förslag som går längre, och det är därom striden står, Sture Thun. Min fråga kvarstår alltså: Om man anser att sekretessen bör utvidgas, varför då stanna på halva vägen?
Fru talman! Jag trodde ett slag att jag inte kunde läsa innantill. Men nu är vi i alla fall två, Sture Thun, som sett att det finns en viss skillnad mellan majoritetens skrivning och den borgerliga reservationen. Det är jag tacksam för.

Fru talman! Jag vill börja med att ge ett erkännande för det gedigna arbete som lagts ned på detta betänkande. Alla partier har egentligen i stora delar varit överens när det gäller innehållet i betänkandet trots att det är 23 reservationer. Att uppnå målet fullständig jämställdhet mellan män och kvinnor inom alla områden i samhället kräver faktiskt ett tålmodigt arbete. Det handlar till mycket stor del om att förändra attityder, och det tar tid om resultatet skall bli bestående. Det kan ej tillräckligt många gånger påpekas att detta gäller både män och kvinnor och inte minst kvinnors syn på sig själva och varandra. Flera motioner behandlar kvinnors arbetsmarknad fastän ur olika perspektiv. Utskottet konstaterar det som vi alla vet, att huvuddelen av de sysselsatta inom offentlig sektor är kvinnor. Vi moderater är övertygade om att det är bra för alla parter om det offentliga monopolet bryts och ger plats även för enskilda alternativ. Människor har börjat ställa mer krav på alternativa lösningar för att själva kunna göra sina val. Många anställda inom offentlig förvaltning har en inneboende skaparkraft, som inte fått utvecklas i den befintliga organisationen. Genom att alternativ finns till offentlig service sätter det även press på den offentliga arbetsgivaren, som plötsligt befinner sig i en konkurrenssituation både när det gäller serviceutbud och arbetstagare. Det leder till en utveckling och förnyelse även av den offentliga sektorn. Inom det kvinnodominerade vårdmonopolet finns i dag inga alternativ till den offentliga arbetsgivaren. Denna stora grupp kvinnor är hänvisad till endast en arbetsgivare — alldeles i onödan. Alla skulle tjäna på att det fanns flera arbetsgivare att välja mellan fört.ex. sjukvårdsanställda, hemvårdspersonal, förskollärare, arbetsförmedlare, människor som arbetar med konsumentservice, och en mängd andra områden. När en sådan utveckling väl har börjat kommer också idéerna, alternativen och variationerna i innehåll. Men den här utvecklingen är socialdemokraterna rädda för och de motarbetar den till varje pris. Det sker av rent ideologiska skäl därför att de anser att det är samhället som måste ta ansvar för människorna, och de tror inte att dessa kan göra sina egna val. Som skäl för detta påstås det att det blir orättvist om människor får fatta egna beslut. Socialdemokraterna anser att medborgarna skall anpassa sig till politikerna, medan vi moderater tycker tvärtom, att politikerna skall anpassa sig till medborgarnas önskemål. När det gäller om alternativ till den offentliga sektorn skall få utvecklas eller ej, så är socialdemokraterna ganska ensamma om att motarbeta de idéer och alternativ som utvecklas. Inte ens de egna väljarna ställer upp på partiet i denna fråga. SCB har nyligen gjort en undersökning som visar att 80 9 tycker att pensionärer skall kunna välja mellan kommunal och privat hemvårdare, likaså att barnfamiljer skall kunna välja mellan privat eller kommunalt daghem. 69 96 tycker att offentliganställda skall få starta egna företag inom vård och omsorg. Även om socialdemokraterna i det här fallet inte vill tro på opinionsundersökningar, måste det ändå skapa en viss oro — en oro för att inte vara i takt med människornas önskemål. Eller bryr ni er kanske inte om det? Det händer mycket i verkligheten också ute i landet, som socialdemokraterna här i riksdagen inte har kunnat stoppa — därför att det handlar om människors idéer och engagemang. Det är trots allt inte så lätt att förbjuda sådana företeelser. Det finns bevisligen många som arbetar inom den offentliga sektorn, och då främst kvinnor, som vill göra en insats för andra genom att utveckla nya idéer och alternativ. Det rör sig i kommunerna, främst i de borgerligt styrda, men även i ett och annat socialdemokratiskt styrt län. Vi har fått ett nytt modeord — avknoppning. Varför kan inte den offentliga sektorn tillåtas att avknoppa flera enskilda verksamheter? Kommunen kan ju köpa sina tjänster där. Det har visat sig att det går bra att samarbeta! De alternativa daghemmen blomstrar. I dag finns ungefär 200 daghem som drivs som ekonomiska föreningar. I såväl Kalix som Danderyd hjälper privata entreprenörer landstinget att få mer sjukvård. Aktiebolaget Ett Tu Tre, som startats av två barnmorskor, erbjuder mödravård. Lillemor Olsson och Irene Fransén hoppas på ett gott samarbete med landstinget och framhåller att det privata mödravårdsföretaget inte hade kunnat förverkligas utan den långa erfarenhet som de båda barnmorskorna har från offentlig tjänst. Privata alternativ är inte ett hot mot den offentliga sektorn utan utgör ett komplement, som är bra både för dem som behöver dessa tjänster och för dem som arbetar i verksamheten. Det bidrar till att först och främst kvinnor får större möjligheter att utveckla sina idéer och sin kreativitet, och inte bara det — på detta sätt blir de kvinnodominerade områdena även attraktiva för männen, och sammansättningen av kvinnor och män blir bättre på alla arbetsplatser. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i betänkandet.

Fru talman! Jämställdhet — det är mycket som kan läggas in i detta begrepp. När vi i centerpartiet arbetar med jämställdhetsfrågorna gör vi det från utgångspunkten att trygga kvinnors och mäns lika möjligheter till utbildning och arbete, till inflytande i och ansvar för samhället. Ett annat oerhört viktigt område är omsorgen om och ansvaret för barnen. Det decentraliserade samhället med närhet mellan arbete, bostäder och service och med beslutsfattandet nära människorna ger, enligt vår mening, de bästa förutsättningarna för att nå resultat i jämställdhetsarbetet. Vi har i vår motion och i reservation 4 tagit upp just samhällsplaneringens betydelse för jämställdhet. Ett led i arbetet att uppnå jämställdhet är — som vi ser det — att få en balanserad utveckling inom hela landet, inom olika regioner och inom de enskilda kommunerna. I dag sker en omfattande och ofta påtvingad omflyttning av människor från landsbygd och småorter till större städer och storstadsområden, och den utvecklingen ökar i hastighet. Det är en utveckling som måste motverkas. En kraftfull regionalpolitik är här ett viktigt medel, och blir därmed också ett viktigt medel för jämställdhetsarbetet. När det gäller kvinnors förvärvsfrekvens är skillnaderna i dag stora mellan storstadsområdena och glesbygder. I vår reservation 18 har vi tagit upp kvinnornas betydelse för utveckling av landsbygden. Här hänvisar utskottsmajoriteten till glesbygdsdelegationen och dess arbete och till den nu påbörjade europeiska kampanjen för en levande landsbygd. Man talar om att det inom kampanjens ram har hållits ett nordiskt seminarium för kvinnor om lokal utveckling och att en slutrapport från seminariet är beräknad att presenteras i början av nästa år. Majoriteten hänvisar också till att industriministern tidigare i år i ett frågesvar i riksdagen anfört att kvinnorna har stor betydelse för utvecklingen av landsbygden. I den färgglada broschyr som glesbygdsdelegationen under industridepartementet gett ut kan vi läsa: ”Landsbygden är en resurs, inte en belastning. Vi behöver en levande landsbygd befolkad av människor i alla åldrar, en landsbygd med livskraftiga företag, en god basservice och kulturell mångfald” osv. Det låter hurtfriskt och bra men är inte så enkelt — i varje fall uppstår det inte av sig självt. Entusiasmen och intresset bland människorna på landsbygden är det inget fel på. Det är enormt stort — därför att man har förhoppningar och förväntningar. Men man är också väl införstådd med att det kommer att krävas även ekonomiska insatser för att vända den på många håll just nu mycket negativa utvecklingen. Vi har i vår reservation framhållit att kvinnor utgör en aktiv del i en landsbygdsutveckling och att det med tanke på just det internationella landsbygdsåret är av stor vikt att regeringen tar initiativ till planeringen av särskilda landsbygdsprojekt, samt att också ekonomiska resurser kommer till. Det är viktigt att arbetet med landsbygdens utveckling fortsätter även efter det att kampanjfesten är över. Många länsstyrelser har avsatt regionala utvecklingsmedel för särskilda kvinnoprojekt. Det är positivt. Det går att göra mycket här — det finns idéer ute bland människor, och det finns en oerhörd vilja och önskan att kunna stanna kvar i sin bygd. Men i många fall krävs ekonomiskt stöd för att förverkliga idéer och planer som man har för att skapa sysselsättningstillfällen. Ett av landsbygdens största problem är nämligen kvinnornas flykt därifrån därför att det saknas naturliga sysselsättningar. Genom utvecklingsfonderna satsas mycket av resurserna på tillverkande företag, i regel större företag. Men för att följa utvecklingen behövs satsningar också på serviceoch informationsföretag. Bl. a. här gör kvinnorna stora inbrytningar som företagare. Att det går att få resultat genom utvecklingsfondernas satsningar visar den särskilda projektverksamhet som fem utvecklingsfonder i landet bedrev hösten 1985 och våren 1986, och ändå var det inte speciellt mycket pengar som den gången avsattes. Utvärderingen av projektet visade att det går att åstadkomma ett ökat kvinnligt företagande både inom näringsliv och inom handel och serviceverksamhet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 18. Vad gäller arbetsmarknaden och jämställdheten är det angeläget att kvinnor och män skall kunna förvärvsarbeta på lika villkor och ha samma lönevillkor och möjligheter till utveckling och befordran i arbetet. Men där är vi inte än. Jämställdhetsarbetet har länge varit inriktat på att underlätta kvinnors inträde på arbetsmarknaden, och i dag finns det nästan lika många kvinnor som män i yrkeslivet. Men nära hälften av alla sysselsatta kvinnor arbetar deltid. Och kvinnornas arbetsmarknad är till stor del en annan än männens. De arbetar i stor utsträckning i vård-, serviceoch kontorsyrken. Genomgående är kvinnornas yrken lägre betalda än männens, och ofta ger de också mindre möjligheter till påverkan i arbetsorganisationen. Vi vet alltså hur det ser ut i dag. Och frågan är hur det kommer att se ut i framtiden om inte en förändring snabbt kommer till stånd. Ny teknik i arbetslivet kommer exempelvis att ställa krav på teknisk kompetens hos allt fler. Förutom det ökade behovet av tekniker inom traditionellt tekniska, och manliga, yrkesområden ökar behovet av tekniskt kunnande inom de traditionellt kvinnliga yrkesområdena, på kontor och inom handeln. Det leder i sin tur till att behovet av sekreterare, kontorister och affärsbiträden minskar. Samtidigt beräknas tillväxttakten inom hälsooch sjukvården minska. Detta gör att det blir alltmer uppenbart att de traditionella könsrollsmönstren inom såväl utbildning som arbetsmarknad måste brytas. Sker inte detta utan fortsätter unga flickor att välja utbildning efter gamla invanda mönster, kan många riskera arbetslöshet. Arbetet med att ändra attityder och bearbeta fördomar måste därför ständigt bedrivas som ett led i jämställdhetsarbetet. Det är angeläget med aktiva insatser på t.ex. utbildningsområdet, som kan bidra till att bredda kvinnornas yrkesval och härigenom förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. Folkrörelser, politiska organisationer och studieorganisationer har också en uppgift. Men det är viktigt att opinionsbildningen drivs både på statlig och kommunal nivå i olika samhällsorgan. Organisationen av jämställdhetsarbetet måste också effektiviseras. Det är en brist att det inte finns någon naturlig punkt i organisationen där man har det samlade ansvaret för informations-, kontaktoch opinionsbildningsverksamhet. En annan brist är att parlamentarikernas kunskaper och engagemang i jämställdhetsfrågor inte tillräckligt tas till vara. I den arbetsform man nu har ges inte parlamentarikerna tillräckliga möjligheter att på idé och beredningsstadiet vara med och påverka utvecklingen. Därför måste vi ha en parlamentariskt sammansatt jämställdhetskommitté, och det har vi tagit upp i en reservation som är gemensam för c, fp och m. Jag yrkar bifall till denna reservation som har nr 7. Vad sedan gäller kvinnorepresentationen i statliga styrelser och kommitté er visar den utredning som gjorts att det fortfarande är mest män i beslutande positioner, vilket redovisades vid utskottsbehandlingen. Könsfördelningen är genomgående sned. Den är minst sned i den politiska världen, mera sned inom myndigheterna och mest sned inom facket. Att det skall se ut så är naturligtvis oacceptabelt. Vi har i centerpartiet dock för tillfället nöjt oss med den skrivning utskottet gjort som innebär att remissbehandlingen av betänkandet Varannan damernas kommer att redovisas under våren 1988, ävenså de ställningstaganden som remissbehandlingen föranlett. När nu kvinnorepresentationen i statliga styrelser och kommittéer har kartlagts och — utgår jag ifrån — åtgärder här är att förutse, menar vi i centerpartiet att det är angeläget att också undersöka kvinnorepresentationen inom näringslivet. Ett statistiskt material som belyser fördelningen av kvinnor och män i ansvarig ställning inom industrin är också det en förutsättning för att kunna förbättra kvinnornas position. Detta har vi tagit upp i reservation nr 23, som jag här yrkar bifall till. I vår motion har vi också berört familjepolitiken och sagt att ett av dess mål måste vara att underlätta för båda föräldrarna att förena förvärvsarbete med barn och familj. I reservation nr 13 tar vi upp frågan om meritvärdering för vård av egna barn. På den statliga sidan finns vissa möjligheter att tillgodoräkna sig vård av barn som merit vid anställning. Att vårda egna barn är — precis som annat arbete — något som kräver ansvar, och vi i centerpartiet anser att det skall värderas från meritsynpunkt. Jag yrkar bifall till reservation nr 13. Fru talman! Med det anförda yrkar jag alltså bifall till samtliga reservationer där centerpartister finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är en ansenlig rad av s.k. jämställdhetskrav som behandlas i betänkandet. Utskottets skrivningar är som helhet betraktade välvilliga, och vem hade väntat sig något annat? Instämmanden görs i uppfattningen om betydelsen för jämställdhetsarbetet av att kvinnornas villkor på arbetsmarknaden förbättras, av att jämställdhetsaspekterna beaktas vid politiska beslut och av att de offentliga arbetsgivarna föregår med gott exempel för att påverka männen att använda föräldraförsäkringen. Vidare delar utskottet uppfattningen att samhällsplaneringen har stor betydelse från jämställdhetssynpunkt, att jämställdhetsaspekten måste beaktas vid rekryteringen av ledamöter till arbetsdomstolen och att den offentliga sektorn har stor betydelse för kvinnornas förvärvsarbete.

Huvudintrycket av betänkandet är att kvinnor reduceras till en minoritet som skall integreras. Kvinnor ses som en grupp som har sämre villkor än normgruppen, dvs. männen, och det politiska målet blir att jämställa kvinnorna med normgruppen. På så sätt blir jämställdheten ett nivåproblem. I stället måste man sätta kvinnor och män i relation till varandra och se deras olika ställning i dessa relationer. Då framkommer ett strukturproblem. Bortser man från strukturen löper man stor risk att enbart se skillnaden mellan könen i vissa avseenden och betraktar detta som attitydfrågor — en barlast från ett omodernt samhälle. Kvinno/könsrollsproblematiken reduceras då till en ideologisk fråga där man inte ser den materiella grunden för kvinnodiskrimineringen. Kvinnor är ingen minoritet. Kvinnor är ett halvt folk, halva samhället, och kvinnorna är integrerade i samhället på ett unikt och diskriminerande sätt. Kvinno/könsrollsproblematiken kan därför inte lösas på samma sätt som man löser problemen när man vill integrera en minoritet i samhället. Det är en fråga av strukturell karaktär i likhet med klassproblemet. Ett kvinnoperspektiv på följderna i samhället av politiska beslut skulle tvinga fram kvalitativa bedömningar utifrån andra värderingar än de i dag gällande. Därmed skulle maktstrukturerna i samhället bli tydliga och synliggöras. Den offentliga sektorn är både absolut och relativt sett det största kvinnoområdet. Över hälften av alla kvinnor som förvärvsarbetar finns inom den offentliga sektorn. Det är också den service som den offentliga sektorn svarar för som gör det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta. Det är helt enkelt den offentliga sektorn och dess expansion under 1970-talet som haft den största betydelsen för kvinnofrigörelsen. Omvänt slår politiska beslut som stoppar den offentliga sektorns tillväxt hårdast mot kvinnor. Men kvinnoperspektivet har ännu inte belysts eller fått slå igenom i ett enda av de regeringsförslag som inneburit begränsningar av den offentliga sektorn. Varför saknas kvinnoperspektiv i besluten om åtstramning av den offentliga sektorn? Låter det sig kanske inte göras att se det ur kvinnoperspektiv, Gustav Persson? Och var finns kvinnoperspektivet när Feldt dikterar ett lönetak för den offentliga sektorn? Det är direkt riktat mot kvinnorna, eftersom det i huvudsak är kvinnor som finns inom den offentliga sektorn. Mot den bakgrunden klingar det falskt när utskottet anför att ersättningen för insatser på olika områden bör överlåtas åt arbetsmarknadens parter att bestämma om. Men det gör man ju inte — regeringen ger diktat. Genom diktat om lönetak och genom att dra in statsbidrag så att kommuner och landsting får en försämrad ekonomi medverkar regeringen direkt till att hålla lönerna nere för över hälften av alla kvinnor som arbetar — så många är det som har sina arbeten inom den offentliga sektorn. Visst måste kvinnors arbetsmarknad breddas, men det tar lång tid, och det åstadkommer vi inte utan grundläggande förändringar i samhället, i den manliga maktstrukturen. Det hjälper inte stort att förändra attityder. För att förbättra kvinnors position i dag måste vi utgå från den situation som är nu, och nu finns merparten av kvinnorna inom den offentliga sektorn och där i traditionella kvinnoyrken med låga löner. Och självfallet kan regeringen genom den ekonomiska politiken gentemot kommuner och landsting medverka till att kvinnoarbetena uppvärderas genom en högre lön. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i detta betänkande om jämställdhetsfrågor dels åtgärder inom statsförvaltningen, dels ett tjugotal motioner från den allmänna motionstiden. Av arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår att insatser görs på bred bas. Vi har all anledning att ge en eloge till utskottets föredragande, som lagt ned ett omfattande arbete på att för riksdagen redovisa alla de insatser som regeringen och olika myndigheter gör i syfte att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Även om det i dag synes råda bred politisk enighet om jämställdhetsmålet, vet vi att det kan råda stora skillnader i uppfattningen om efter vilka vägar man skall nå dit, vilka medel som skall användas osv. För oss socialdemokrater är det också viktigt att jämställdhetsfrågorna drivs så att vi samtidigt når en utjämning mellan olika kvinnogrupper i samhället. Skillnaderna mellan en socialdemokratisk och en borgerlig jämställdhetspolitik — som vi ser det — är att vi socialdemokrater anser att reformerna måste vara så utformade att klasskillnaderna i samhället samtidigt minskar. För de borgerliga partierna har dessa frågor underordnad betydelse. När jag lyssnar till de borgerliga företrädarna nämns aldrig kraven på ökad jämlikhet och utjämning mellan olika kvinnogrupper. Man talar — ofta med stort engagemang — om kravet på jämställdhet mellan män och kvinnor, men aldrig om att jämställdhet också måste innebära utjämning mellan olika grupper i samhället. Utan krav på social utjämning — jämlikhet — blir jämställdhetskravet bara ett krav på jämställdhet mellan kvinnor och män på olika nivåer, dvs. inom olika sociala grupper, inte mellan dem. ; Här går vattendelaren mellan de borgerliga kraven på jämställdhet och socialdemokratins krav, som skall innehålla både jämställdhet och jämlikhet mellan kvinnor och män. Det är ett jämställdhetsmål som sträcker sig betydligt längre än den borgerliga synen på jämställdhet och därför — helt naturligt — är svårare att uppnå. Det ställer krav på en helt annan fördelning av samhällets resurser än den vi har i dag. Arbetsmarknaden har en central ställning när det gäller att skapa grunden för kvinnornas jämställdhet med männen. Därför har en stor del av insatserna, som redovisas i arbetsmarknadsutskottets betänkande, koncentrerats till detta och näraliggande områden. Förutsättningen för att kvinnorna skall få samma villkor som männen på arbetsmarknaden är att männen också tar gemensamt ansvar för hem och barn. Utbyggnad av barnomsorgen, möjligheter till föräldraledighet med rimliga ekonomiska villkor vid barns födelse och under deras första år samt vid sjukdom utgör viktiga inslag i jämställdhetspolitiken. De förslag som de borgerliga partierna nyligen presenterat på det familjepolitiska området tycks gå i rakt motsatt riktning. Vill de borgerliga partierna att kvinnorna skall återgå till hemmet? Vill man äventyra utbyggnaden av barnstugorna till full behovstäckning? Är det de högavlönade med hemmafru man vill gynna? Vad säger folkpartiets kvinnor? Gynnar förslaget jämställdheten? Och tror någon att detta familjepolitiska förslag kommer att stimulera männen att ta större ansvar för hem och barn, dvs. medverka till förändring av den traditionella mansrollen? Hur var det Relling sade i Ibsens drama? ”Fan tro't.” Hur skall man klara att finansiera detta förslag utan att några viktiga områden får stå tillbaka, områden som är viktiga för de förvärvsarbetande kvinnorna? En viktig förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män är ekonomiskt oberoende. Det måste bygga på eget förvärvsarbete. Här vet vi att villkoren är mycket olika mellan skilda kvinnogrupper beroende på utbildning, ekonomisk standard inom familjen och var man bor i landet. Flickor — och även pojkar för den delen — vilkas föräldrar har en bristfällig utbildning och låga inkomster, hamnar ofta i samma situation. En politik för jämställdhet mellan kvinnor och män måste därför i första hand vara en del av en allmän politik för jämlikhet mellan alla grupper i samhället. Kvinnor i olika samhällsklasser är inte jämlika. Skillnaderna är fortfarande stora. En välutbildad, välbetald kvinna, ofta gift med en högavlönad man, har inte mycket gemensamt med en lågutbildad kvinna, som städar på deltid därför att det inte finns något annat arbete, och är gift med en man med låg inkomst och stor arbetslöshetsrisk. Men även denna utsatta kvinna skall innefattas i våra åtgärder för att skapa jämställdhet, och det är just sådana kvinnor som drabbas hårdast av bristen på jämställdhet. Vi socialdemokrater kan därför inte nöja oss med att skapa formellt lika möjligheter. Större insatser måste göras för de kvinnor som har det sämre. Det måste i sin tur betyda att de bättre ställda kvinnorna inte kan få samma andel av samhällsresurserna för att öka jämställdheten. Utan en sådan resursfördelning kommer de sociala klyftorna att vidgas. Att utjämna villkoren på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män är därför en viktig strategisk insats. Den historiska erfarenheten visar att kampen mot arbetslöshet och för full sysselsättning har lett till den största utjämningen i samhället. Tidigare gällde det främst männen, men inget säger att inte detta också måste gälla kvinnorna. En god ekonomisk politik, som har förts i det här landet sedan slutet av 1982, har skapat förutsättningar för att öka insatserna för jämställdhet. Den ekonomiska politik som fördes under de borgerliga regeringsåren undergrävde möjligheterna att föra en utjämnande jämställdhetspolitik. Med ett fortsatt budgetunderskott på 80 miljarder kronor och en snabbt ökande arbetslöshet, som kännetecknade de sista borgerliga regeringsåren, fick jämställdhetssträvandena för de breda grupperna i samhället läggas åt sidan. Fru talman! Många av mina borgerliga meddebattörer kanske tycker att det är fel att komma dragande med det som varit. Nu gäller det framtiden, och det är naturligtvis riktigt. Men det förgångna har gett oss erfarenheter, som vi har nytta av när vi skall utforma framtiden. Får vi ekonomiska svårigheter och stor arbetslöshet, drabbas alltid de svagaste grupperna i samhället och därmed också de sämst ställda kvinnorna mer än deras mer välbeställda systrar. Med det vill jag ha sagt att allt hänger ihop. En bra ekonomisk politik, en aktiv sysselsättningspolitik, är bra för alla men mest fördelaktig för de svagaste grupperna. Nyliberalismens idéer är ingen god grund för att nå goda resultat på jämställdhetsområdet. De senaste årens utveckling har inte minst visat detta. Jag har med intresse konstaterat att folkpartiet i sin partimotion framhåller att de offentliga arbetsgivarna har ett ansvar att gå före med gott exempel. Det gäller bl.a. vid pappaledighet och chefstillsättningar. Jag tycker det är bra och har ingen annan uppfattning. Men annars brukar folkpartiet mest tala om behovet att privatisera och bolagisera den offentliga sektorn. Det är bra att folkpartiet genom sin motion indirekt säger att detta måste försämra möjligheterna till en ökad jämställdhet. Hur var det Gunnar Helén sade? ”Att vara liberal är att vara kluven.” De två exempel jag här gav illustrerar väl detta fenomen. Centern tar i sin partimotion bl.a. upp frågan om samhällsplaneringen och regionalpolitiken som viktiga delar i en jämställdhetspolitik. Socialdemokratin har på den punkten ingen annan uppfattning. En kraftfull regionalpolitik är ett viktigt medel för jämställdhet mellan kvinnor och män, som bor på orter som drabbas av marknadsekonomins ensidiga prioritering av vissa delar av landet. Men här borde centern ha mer gemensamt med socialdemokratin än med moderaternas ensidiga förlitande på att de s.k. marknadskrafterna skall klara den regionala fördelningen av arbeten m.m. Mycket av den projektverksamhet som redovisas i detta betänkande bearbetar just problem som dem som centern tar upp i sin motion. Länsstyrelserna är vidare ålagda att redovisa den regionala utvecklingen sett utifrån kvinnornas sysselsättning, företagande m.m. En väl utbyggd barnomsorg tillhör också de strategiskt viktiga åtgärderna. I många motioner berörs jämställdhetslagen. Det gäller bl.a. frågor om trakasserier i samband med anmälan om könsdiskriminering, sexuella trakasserier på arbetsplatsen och JämO:s möjligheter att bevaka kravet på aktiva jämställdhetsåtgärder på arbetsmarknaden, där jämställdhetsavtal gäller. Arbetsmarknadsoch jämställdhetsministern har nyligen aviserat att en allmän utvärdering och översyn av jämställdhetslagen skall komma till stånd och att formerna för denna åtgärd för närvarande övervägs i arbetsmarknadsdepartementet. Med hänsyn till att motionernas syfte till väsentlig del har blivit tillgodosett genom det aviserade översynsarbetet påkallar detta, enligt utskottet, inte någon åtgärd från riksdagens sida. När det gäller jämställdhetsarbetets organisation återkommer från tidigare år en rad motioner från de borgerliga partierna. Kort uttryckt önskar man en parlamentariskt sammansatt jämställdhetskommitté liknande den som fanns under de borgerliga regeringsåren. Socialdemokratin har här en annan uppfattning. Precis som på andra politikområden skall regeringen handlägga dessa frågor inom departementen och sedan förelägga riksdagen förslagen till åtgärder. En särskild jämställdhetsberedning har inrättats med representanter från alla departementen, detta för att kunna arbeta på så bred front som möjligt och för att samordna regeringskansliets insatser. Till verksamheten på regeringsnivå har man sedan knutit ett rådgivande organ, där de politiska partierna, kvinnoorganisationerna, arbetsmarknadens parter och folkrörelserna ingår. Utöver det knöts våren 1987 två idégrupper till jämställdhetsrådet — en för mansrollsfrågor och en för kvinnofrågor. En särskild delegation för jämställdhetsforskning finns också sedan några år, där de politiska partierna är företrädda. Utskottet hävdar att organisationen har effektiviserats i förhållande till vad som tidigare gällde. Därför finns ingen anledning att gå tillbaka till vad som gällde under de borgerliga regeringsåren. Jag kan ha förståelse för att de borgerliga partierna under sin regeringsperiod hade en annan organisation. Man var ju tre partier med mycket olika åsikter hur jämställdsarbetet skulle bedrivas, och det var då naturligt att lösa detta med en kommitté där alla de borgerliga partierna blev företrädda och kunde bevaka varandra, så att ingen skar pipor i vassen på den andres bekostnad. Utskottet konstaterar att en rad åtgärder vidtagits i syfte att förbättra kvinnornas situation. Det gäller stöd till kvinnor som önskar starta eget företag, insatser från utvecklingsfonderna, där särskild projektverksamhet har bedrivits av fem utvecklingsfonder. Ökad forskning behövs också inom detta område för att få en bättre kunskap om kvinnor som företagare. I skogslänen har 39 2 varit kvinnor av alla sökande som fått starta-egetbidrag. Det skall jämföras med att andelen kvinnliga företagare uppgick till 29 90 enligt SCB:s statistik 1985. Vidare erbjuds beredskapsarbete i jämställdhetssyfte till arbetslösa kvinnor för att pröva otraditionella yrkesområden. Andra delar av projektverksamheten har riktat sig till unga flickor i arbete och utbildning. Även när det gäller inskolningsplatser åligger det AMS att beakta jämställdheten. I Iris Mårtenssons m.fl. motion tas också fördelning av studiestödet upp både när det gäller regionala och utbildningsmässiga aspekter. Centrala studiestödsnämnden har i årets anslagsframställning föreslagit en ny fördelningsnyckel i syfte att åstadkomma vad motionärerna anser, dvs. att ge glesbygdslänen och de lågutbildade en större del av studiestödet. Det är alltså en fråga om omfördelning och en annan prioritering. Som jag anförde tidigare i mitt anförande, är det nödvändigt för att skapa jämlikhet inom kvinnogruppen att ett starkare stöd ges till de svagare. Förnyelsefonderna bör också kunna spela en viktig roll — inte minst på fortbildningens område. Vi socialdemokrater beklagar att alla borgerliga partier i detta avseende är så negativa. Moderaternas vice ordförande, Lars Tobisson, kallade dem t.o.m. för förstörelsefonder. Man får hoppas att det var ett förfluget ord i stridens hetta. Jag hoppas att åtminstone ni kvinnliga företrädare för de borgerliga partierna funderar en gång till innan ni dömer ut förnyelsefonderna. Vidare kommer den aviserade regionalpolitiska utredningen att få i uppdrag att utvärdera kvoteringsregeln i det regionalpolitiska stödet. Vad jag här sagt är också svar på Görel Thurdins m.fl. centerpartisters motion om kvinnornas betydelse för utveckling av landsbygden. När det gäller kvinnornas representation på ledande poster, i statliga styrelser, kommittéer och bolag har regeringen föreslagit en rad åtgärder som redovisas i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Det framgår bl.a. av jämställdhetsförordningen i statlig verksamhet. Kommittéförordningen har ändrats när det gäller tillsättande av ledamöter m.m. Fackdepartementen har anmälningsskyldighet gentemot civiloch arbetsmarknadsdepartementen. Kommer man inte överens vid tillsättande av offentliga uppdrag, sker gemensam beredning. Utöver detta vidtas en rad åtgärder som framgår av utskottets betänkande. Fru talman! Det är inte möjligt att på denna korta tid redovisa alla projekt och åtgärder som pågår på jämställdhetsområdet. Jag har med min beskrivning bara velat visa bredden av insatser som pågår och som planeras. I utskottets betänkande är det utförligare redovisat, vilket jag än en gång vill ge föredraganden en eloge för. Det är ett omsorgsfullt arbete som vi alla har nytta av. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 1987/88:9 och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Fru talman! När man lyssnar på Gustav Persson, får man klart för sig att socialdemokraterna är ett riktigt reaktionärt parti. Han började sitt anförande med att tala om en förgången tid som ger oss erfarenheter. Det har jag hört förut i dag, på förmiddagen. Sedan fortsatte Gustav Persson med att tala om att man skall fortsätta med att fördela samhällets resurser på samma sätt som man har gjort förut och att det är det övergripande målet. Gustav Persson talar om att fortsätta precis på samma sätt som man har gjort tidigare, utan att titta efter vilka resultat man har uppnått. Resultatet av den förda fördelningspolitiken har ju faktiskt blivit att en familj inte längre kan leva på sin lön. Om den ena parten skulle vilja stanna hemma en tid, är detta inte möjligt, för det har familjen inte råd med. Resultatet av fördelningspolitiken har också blivit att människor inte själva kan bestämma vilken omsorg de vill ge sina barn och vilken typ av barnomsorg de vill ha, utan de är tvungna att förlita sig på kommunala daghem. Så kan man fortsätta undan för undan. Genom den här fördelningspolitiken har människorna fråntagits möjligheterna att besluta över sin tillvaro. De minskar undan för undan. Med andra ord har politikerna fått mycket mer att säga till om än tidigare. Jag tycker att socialdemokraterna och Gustav Persson verkar vara i otakt med tiden. I mitt huvudanförande tog jag upp önskningar och krav som människor har och som blir starkare och starkare men som socialdemokraterna verkar strunta i. Vi har fått en ny generation som har tröttnat på att samhället skall gripa in och ta ansvar. Vi har fått människor som är beredda att själva ta ansvar, att själva välja utifrån sin situation. Det är också jämställdhet och jämlikhet att kunna få göra det. Sedan tar naturligtvis Gustav Persson upp moderaternas ensidiga förlitande på marknadskrafterna. Jag har nog sagt förut här i kammaren att det där med marknadskrafter tar man till som ett skällsord när man inte har någonting annat att säga. Men nu är det faktiskt så att i de länder där vi verkligen har välfärd är det marknadskrafterna, alltså alla de människor som bor där, som hjälper till att tala om vad som är deras önskemål.
Fru talman! Gustav Persson säger om de borgerligas familjepolitik, som han kallar den, att det är fråga om att återgå till hemmet och äventyra utbyggnaden av barnomsorgen och gynna de högavlönade. Jag vill tala om för honom, om han inte vet det förut, att ca 40 92 av alla förskolebarn över ett år inte får del av samhällets stöd till barnomsorgen. Deras föräldrar måste självfallet ha rätt till stöd lika väl som alla andra. Det gäller dem som vill vara hemma och vårda sina barn, dem som inte har möjlighet att få ett arbete därför att de bor illa till och dem som inte har möjlighet att anlita någon samhällets barnomsorg. De som vinner mest på de icke-socialistiska partiernas familjepolitik är de som i dag har det minsta stödet eller inget stöd alls. Det är svårt att förstå att det skulle vara fel att få ett vårdnadsbidrag när man jämför med att inget få. Det måste vara bättre att få det här vårdnadsbidraget än att inte få ett öre. Alla måste i alla fall vara med och betala till barnomsorgen. Som centerpartiet ser det är vårt förslag både jämställdhetspolitiskt och regionalpolitiskt riktigt. Gustav Persson tog också upp samhällsplaneringen och sade att här har det socialdemokratiska partiet ingen annan uppfattning än vad centerpartiet har. Jag tror att det skiljer en hel del i synen på regionalpolitiken mellan våra båda partier. Som det ser ut i dag har vi en omfattande och, som jag sade, ofta påtvingad omflyttning av människor från landsbygd och små orter till större städer och storstadsområden, och den här utvecklingen tilltar. Koncentrationen är inte bra för storstäderna och inte bra för glesbygden. I regionalpolitiska motioner i riksdagen har vi lagt fram helt annorlunda förslag än socialdemokraterna. Hade vi fått gehör för dem, hade det sett ut på ett helt annat sätt i Sverige. Det är gott och väl med projektverksamhet. Vi välkomnar också en sådan, men projektverksamhet måste följas upp av fortsatta insatser. Och det behövs stora insatser i dag i stora delar av landet.

Fru talman! Jag tyckte att det lät väldigt lovande när Gustav Persson började sitt anförande med att tala om att det behövs inte bara vissa jämställdhetsåtgärder utan faktiskt också en omfördelning av resurserna i samhället. Han talade vidare om att grundläggande för jämställdheten mellan kvinnor och män är ett ekonomiskt oberoende. Sedan kom det inget mera.

Inte ett ord hade Gustav Persson att säga om detta. Det är möjligt att Gustav Persson var tyst därför att han upplever det som besvärande att ha den inställningen med en regering som går ut med ett diktat om lönetak — ett diktat som i huvudsak drabbar kvinnor. Är det inte så, Gustav Persson, att sätter man ett lönetak för den offentliga sektorn, så slår det direkt mot kvinnorna och våra möjligheter till högre löner? Var det orsaken till att Gustav Persson inte kommenterade den offentliga sektorns betydelse för kvinnornas frigörelse?

Fru talman! Till Ingrid Hemmingsson skulle jag vilja säga att hennes anförande bara var en lång kritik av våra insatser. Hon nämnde att man skulle lösa de här frågorna genom att kräva vårdmonopol och sådana saker, för nu finns det inga privata alternativ inom vårdsektorn. Så är det ju inte. Alla som är litet orienterade i sammanhanget vet att det finns också privata initiativ. Men det visar sig ju vid en jämförelse att de offentliga ofta är överlägsna. Det är sanningen, och det är därför vi har en så stor offentlig sektor på det här området. Man har ju i så hög grad vinstmaximering som mål iden privata sektorn, och de som har det kan aldrig komma in här — möjligen privata som gör det av ideella skäl. Ingrid Hemmingsson påstår också att vi socialdemokrater säger att människor skall anpassa sig till politiken. Vad vi sysslar med på det arbetsmarknadspolitiska området, vad vi måste göra i framtiden och vad vi socialdemokrater kommer att driva är just att anpassa arbetsmarknaden till kvinnorna. Det har man inte gjort hittills, utan arbetsmarknaden är i hög grad anpassad till männen. Det är alltså en vrångbild att säga att vi arbetar åt andra hållet. Jag vill också säga några ord om den borgerliga familjepolitiken. Det gjordes mycket få kommentarer om den. Jag håller fortfarande på att det förslag som ni har lämnat kommer att gynna de högavlönade mer än andra grupper. Det gynnar också i hög grad de högavlönade som har hemmafruar. Det ökar dessutom barnomsorgsavgifterna. I många kommuner där man har enhetstaxa kommer låginkomsttagarna att drabbas hårdare. Om man nu skall höja taxan ytterligare 1 000 kr. kommer också de som har barn på daghem på deltid att drabbas. Byggandet av barnstugor kommer förmodligen att drabbas. Framför allt de borgerliga kommunerna kommer inte att ha samma intresse av att nå full behovstäckning. De kommer att säga att det finns andra möjligheter. Därför minskar detta förslag valfriheten, såvitt jag förstår, och ökar den inte. Hur man skall klara finansieringen har man heller inte nämnt något om. De borgerliga brukar tala om inlåsningseffekten när det gäller ungdomslagen. Men när man genomför detta förslag, mina damer och herrar, blir det verkligen fråga om en inlåsningseffekt. Detta kommer att låsa in kvinnorna i hemmen i mycket hög grad. Därför är detta förslag i vissa avseenden en tillbakagång. Kvinnornas förankring på arbetsmarknaden kommer förmodligen också att minska. AMS har nyligen varnat för en ytterligare polarisering på arbetsmarknaden, där allt fler med svag ställning drabbas. Detta förslag kommer att försvåra för kvinnorna.

Fru talman! Varför vågar inte Gustav Persson svara på den fråga jag ställde i mitt anförande om varför socialdemokraterna motarbetar de enskilda människornas initiativ inom offentlig sektor? Det svar jag nu fick var det inte mycket bevänt med. Gustav Persson påstår att den offentliga sektorn har monopol därför att den är bäst. Så är det ju inte. Den har monopol därför att man inte har tillåtit några enskilda alternativ. Trots de stora svårigheterna i dag finns ändå ett allt större antal människor som vågar sig på egna initiativ. Trots motståndet finns det många olika exempel på detta — jag nämnde något i mitt anförande. Det har också framkommit i alla dessa exempel ute i landet, t.ex. när det gäller Kneippbadens läkarhus i Norrköping — alltså i ett län styrt av socialdemokraterna, att man kan åstadkomma ett billigare alternativ genom privat verksamhet. Varför vågar inte Gustav Persson förklara varför man motarbetar sådan verksamhet? Det gör man ju. Gustav Persson tog upp det familjepolitiska förslaget. Han sade att det kommer att låsa in kvinnorna i hemmet. Det är helt fel. Det är ett väldigt bra förslag, som är inne på precis samma idéer som jag var förut, nämligen att man tar en del pengar ur politikernas händer och ger till familjerna för att de skall kunna bestämma själva hur de vill ordna det. Det kommer inte att låsa in kvinnorna i hemmet. Det skapar en större valfrihet. Många säger så här: Om jag hade råd skulle jag vilja vara hemma med mina barn något längre tid, men vi har inte råd med det. Med detta förslag möjliggör man för dem som vill att kunna vara hemma med sina barn. Det finns oerhört många fördelar med detta förslag över huvud taget. Jag undrar: Var finns egentligen de socialdemokratiska offensiva idéerna? Det var därför jag i min förra replik sade att Gustav Persson representerar ett parti som är mycket reaktionärt. Var finns de offensiva idéerna?

Fru talman! Jag återkommer till familjepolitiken. I vårt moderna samhälle vill de allra flesta kunna förena ett gott föräldraskap med förvärvsarbete. Vi skall inte hindra människor från att få det som de vill ha. Ett vårdnadsbidrag förändrar absolut inte denna personliga värdering. Vi anser inte heller att det är fel att den som själv önskar ta hela ansvaret för omsorgen om barnen har möjlighet att göra det. Ofta gäller det en kort period i livet. En sådan möjlighet måste också finnas tillgänglig, om vi skall ha valfrihet. Gustav Persson talar om att statsbidraget till kommunernas barnomsorg skulle minskas och barnomsorgen därmed bli dyrare. Det är riktigt att vi har sagt det i vårt förslag. Men den som vill anlita samhällets barnomsorg har ju möjlighet att betala för det med sina 15 000 kr. och ändå få pengar över. Jag kan inte se att detta skulle missgynna någon. Gustav Persson talar också om finansieringen. Vi har finansierat den allra största delen av detta förslag. Det som inte är finansierat nu lovar vi att ha finansierat när budgetpropositionen kommer. Gustav Persson säger att vi inte har finansierat vårt förslag och att våra förslag är dåliga. Men har socialdemokraterna presenterat några förslag som innebär rättvisa för barnfamiljer? Man talar om utbyggnad av föräldraförsäkringen, men det har inte kommit något förslag. Inte heller har man talat om hur man skall finansiera den utbyggnaden. Det är bara de icke-socialistiska partierna som skall finansiera vartenda öre av sina förslag, innan socialdemokraterna ens behöver andas något sådant när det gäller deras förslag. Socialdemokraterna har också en säregen förmåga att kritisera även bra förslag som kommer från de icke-socialistiska partierna.

Fru talman! Först vill jag säga några ord till Kersti Johansson om regionalpolitiken. Jag sade att ni väl måste ha mer gemensamt med socialdemokratin när det gäller regionalpolitik och samhällsplanering än med moderaterna, som har helt andra värderingar. Jag sade inte att socialdemokraterna och centern var överens på alla punkter när det gäller regionalpolitiken. Men det måste väl vara lättare att acceptera en socialdemokratisk politik än en moderat, med dess starka krav på att marknadsekonomin skall styra regionalpolitiken. Vi har goda exempel på vad det har lett till. Får jag sedan säga något om era familjepolitiska förslag. De är finansierade bara till hälften, det är sanningen. Ni säger så här: Ni har inga förslag och ingen finansiering. Men man kan inte ha någon finansiering om man inte lägger fram några förslag, det är helt naturligt. Det är självklart att också socialdemokraterna kommer med förslag. Vårt förslag för att bygga ut föräldraförsäkringen innebär ett helt annat stöd till barnfamiljerna än vad ert förslag innebär, i varje fall för de stora förvärvsarbetande grupperna. Sedan till Charlotte Branting. Jag sade att vi måste ha utjämning, inte bara jämställdhet, i vår politik. Det är väldigt viktigt att vi socialdemokrater betonar det. De borgerliga har lämnat det helt åt sidan. Charlotte Branting menar att det är viktigare med utjämning mellan män och kvinnor än inom gruppen kvinnor. Självfallet är det så. Men man kan inte först ha en sådan utjämning och ändå ha de olika höga nivåerna för kvinnorna kvar. Då kommer inte de privilegierade kvinnorna att på något sätt hjälpa till så att de sämre ställda kvinnorna når jämlikhet med de andra. Kärnan i vårt krav är att jämställdhet mellan kvinnor och män och inom gruppen kvinnor sker samtidigt. Vi måste göra mer insatser för de kvinnor som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, precis som vi inom socialdemokratin hela tiden gjort när det gäller män. Vår ställning där måste vara ganska klar. Slutligen några ord till Margö Ingvardsson, som jag inte hann bemöta i min förra replik. Det är självklart att vi skall driva en ekonomisk politik för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag skulle vilja påstå att en solidarisk lönepolitik, mer än någonting annat, har medverkat till att kvinnorna fått bättre löner. Men det är fortfarande otillräckligt. Vi måste arbeta vidare och få fler kvinnor till sådana arbetsuppgifter som nu huvudsakligen män har. Vi måste omvärdera kvinnornas arbetsinsatser. Med en solidarisk lönepolitik når vi dit. Att nu sätta ett lönetak på den statliga sidan är bara att annonsera att ni inte kan gå hur långt som helst när det gäller löneökningarna utan att vissa grupper missgynnas. Får vi exempelvis en stark inflation och svårigheter på ekonomiområdet, innebär det att de svagaste drabbas. Bland de svagaste finns också de svagaste kvinnorna. Därför måste man gå fram med försiktighet även när det gäller lönepolitiken sett ur jämlikhetsoch ur jämställdhetssynpunkt.

Fru talman! Jag skall börja med att läsa en dikt av en okänd författarinna.

Socialdemokratisk jämställdhetspolitik har som grund att alla vuxna är egna individer, med rätt att bestämma över sitt eget liv. Inget kollektiv, t.ex. kollektivet familjen, skall ta över den rätten. Så har det varit alltför länge. Det har varit familjer som inom sig har bestämt över varandra. Det har fått till följd, så som det ofta blir, att den starke vunnit över den svage. Det är gammal klassisk Darwinteori. Mannen har inom kollektivet bestämt över kvinnan. Så har kvinnor i århundraden förmenats rätten till ett eget värde som individer, och så har kvinnoförtrycket upprätthållits i skenet av att kollektivet, familjen, ändå vet bäst hur man skall ordna det med försörjning, barnomsorg, service och annat. Historien om familjen och dess förmåga att bedriva jämställdhet borde ha lärt alla att den grundsyn som socialdemokraterna har är den enda som skapar verklig valfrihet för individen. Sedan kan individerna i sin tur, på lika villkor, hävda sig i kollektivet, i familjen, och då kan man genomföra familjepolitiska åtgärder i förvissning om att ingen missgynnas. Grunden för verklig jämställdhet är alltså frihet. Frihet får man genom oberoende. Oberoende får man i sin tur genom ekonomisk självständighet. Alltså: Bara genom ett eget arbete som man kan försörja sig själv och sina eventuella barn på kan man uppnå jämställdhet. Varje annat försök att definiera jämställdhet är trolleri med ord. Jag kunde inte uppfatta att de borgerliga företrädarna gjorde ett minsta försök att definiera vad de menar med jämställdhet. Ett eget arbete, fru talman, har varit och kommer att vara grunden för jämställdhet. Vi ser nu att arbetslösheten sjunker i Sverige, och det är bra. Men vi socialdemokrater från norra Sverige har i en motion pekat på de speciella problem som våra län drabbas av. Unga flickor flyttar i större utsträckning än unga pojkar. De erbjuds —-i den mån de erbjuds något — ofta ett deltidsarbete, ofta inom vården. Flyttar de söderut, kan de få fast heltidsarbete och ofta bostad. Strömmen av unga flickor från norr visar så gott som något att unga kvinnor vill kunna försörja sig, vill leva ett jämställt liv. Men det är inte enbart bristen på arbete som gör det svårt för unga kvinnor att leva och bo i norra Sverige. Attityder gör att flickor fortfarande väljer mycket traditionellt. Det är t. 0. m. så illa att medvetenheten har sjunkit de senaste åren. I dag väljs ännu mer traditionellt än för några år sedan. Ett aktivt arbete ute i länen hos länsstyrelser, utvecklingsfonder, länsskolnämnder måste därför utföras. Vi har decentraliserat mycket av både resurser och befogenheter ut till länen från riksdagen. Det betyder både risker och möjligheter. Vi riksdagsledamöter får mindre makt, och vi får verka, i den mån vi vill verka, på länsplanet. Vi som är från norra Sverige är glada åt att Thage Peterson exempelvis i direktiven till den regionalpolitiska utredningen skrivit in att man särskilt skall studera kvinnornas situation. Det har han gjort efter en uppvaktning av de socialdemokratiska kvinnodistrikten i norr. Jag hoppas att de kvinnor och män som kommer att sitta i utredningen tar särskilt ansvar för detta. Då kommer jämställdheten att också påverka regionalpolitiken, och det tjänar kvinnorna på. Fru talman! För det socialdemokratiska kvinnoförbundet är sextimmarsdagen litet av jämställdhetens flaggskepp. En generell daglig arbetstidsförkortning kommer att betyda oerhört mycket. Det öppnar dörren till mer tid för familjen, för studier, för fackligt och politiskt arbete. Sedan 1972 har det socialdemokratiska kvinnoförbundet drivit denna fråga, i medoch motgång. Nu upplever vi att vi har medvind i fackföreningsrörelsen, ute bland människorna på gatan. Detta är en fråga som för väldigt många kommer mycket högt på listan över angelägna reformområden. Jag undrar var de andra partierna står i denna fråga. Var står folkpartiet och moderaterna i denna viktiga arbetstidsfråga? Hur kopplar man den i så fall till jämställdheten? Ni säger att ni vill lyssna på människorna. Gör ni det, och är ni beredda att arbeta för en generell sextimmarsdag? Om inte, vilka människor vägleder er? Vem lyssnar ni på? Nära samband mellan jämställdhet och kvinnors förvärvsarbete har barnomsorg och föräldraförsäkring. En absolut förutsättning för jämställdhet i socialdemokratisk tappning är en utbyggd barnomsorg. Därför har vi, ofta med dåligt stöd från de borgerliga, hävdat denna fråga. Ni har litet grand förblindade av valfrihetens chimär pläderat för alternativ, och det har också skett här i dag. Vad dessa alternativ egentligen bestått av har ofta varit oklart. Vad innebär er valfrihet egentligen? Av dagens debatt kan jag konstatera följande. När det gäller den offentliga sektorn säger ni att bryter man bara de offentliga monopolen kommer fler kvinnor att få arbete samtidigt som det också blir ett större utbud. Charlotte Branting sade att den offentliga sektorn inte kan växa på grund av finansieringsproblemen. Samtidigt sade hon att det fortfarande finns behov som är outbyggda. Skall man välja något alternativ måste någon ändock betala. Ekvationen går inte riktigt ihop för mig. Sedan tyckte jag att Charlotte Branting hade litet svårt att bemöta Gustav Perssons resonemang om familjepolitiken. Vilken påverkan blir det när det gäller det förslag som folkpartiet nu har kompromissat sig fram till — för man får väl anta att ni har kompromissat — med tanke på talet om att man skall skapa arbete för kvinnor och full sysselsättning, och hur blir det egentligen med finansieringen? Var skall ni ta pengarna? Detta kunde vi inte få något besked om. Pengarna måste tas någonstans, men vem skall betala? Det sägs att barnfamiljerna kommer att gynnas oerhört mycket, och det måste betyda att de inte skall betala. Men vem skall betala? Ingrid Hemmingsson hävdade att fler män skulle arbeta med vård, om det fanns alternativ. Hur skulle detta kunna ske? Är det inte den låga lönen och traditionen som skapar kvinnodominansen på vårdområdet? Skulle männen trissa upp lönen, om alternativen förverkligades? Är det därför de skulle välja att komma dit? Skulle den offentliga sektorn hänga på, eller hur hade ni tänkt er det hela? Talet om människornas valfrihet är mycket försåtligt. Det kan låta så bra, men synar man litet närmare får man ett starkt intryck av att moderaterna och folkpartiet verkligen vill förändra systemet i grunden. Är det så, Ingrid Hemmingsson och Charlotte Branting, att ni är ute efter en helt marknadsorienterad offentlig sektor? Fru talman! Även jag vill ge en eloge till utskottet för ett genomarbetat betänkande. Jag vill också yrka bifall till hemställan i detsamma.
Fru talman! Jag tycker att vi i dag har fått bevis på att socialdemokraterna i allra högsta grad misstror människor. När jag lyssnar på Margareta Winberg tycker jag också att människoföraktet litet grand lyser igenom. En sak till: Jag tror faktiskt inte att Margareta Winberg har med sig hela sitt parti. Margareta Winbergs åsikter sammanfaller mera med vpk:s än med socialdemokraternas. I början av Margareta Winbergs anförande trodde jag att jag hörde litet fel. Det gällde attacken mot familjen. Margareta Winberg talade om att kollektivet familjen har tagit över. På så sätt skulle man ha förstört så mycket. Den svage skulle ha fått stå tillbaka för den starke, osv. Jag tycker att det egentligen är kollektivet politikerna som har tagit över, och det är detta som vi vill göra någonting åt. Vi vet ju att människornas valfrihet har minskat undan för undan. Jag har varit inne på detta tidigare i dag. Man har kommit så långt att man inte längre kan leva på sin lön, man kan inte besluta över sin egen situation och inte välja den barnomsorg som familjen önskar. Vi kan inte tala om människor som om de vore kollektiv. Vi är inga kollektiv utan olika individer. Familjerna består av olika individer med olika önskemål. Det är just detta som vi har velat ta hänsyn till i det familjepolitiska förslaget. Familjens valfrihet i dag är så inskränkt att det måste göras någonting för att öka den, och då är vårt förslag mycket bra. Vårdnadsbidraget gör det möjligt att åstadkomma en mindre omfördelning, från politiska beslut till de enskilda familjernas beslut. De enskilda familjernas beslut blir olika och skall också bli olika, eftersom familjerna själva är olika. Vi är alla individer och inte något kollektiv som man kan bunta ihop och skicka fram och tillbaka. Finansieringen av förslaget tycks vara det enda som socialdemokraterna kan anföra mot förslaget. Jag börjar nästan misstänka att socialdemokraterna tycker att förslaget är alldeles för bra, eftersom det är precis det här som människor önskar. Vid opinionsundersökningarna har vi ju sett vad människorna önskar. Av tidningsartiklar och reaktioner på förslaget kan man ju se hur det ligger till. Är det så det förhåller sig, Margareta Winberg?

Fru talman! Jag återkommer till familjepolitiken. Samhällets stöd till småbarnsfamiljerna måste ta fasta på de krav som småbarnsföräldrarna ställer. De vill ha tid både för barnen och för yrkeslivet. Genom ett vårdnadsbidrag skulle föräldrar och barn få en större valfrihet. En kortare arbetstid skulle också bli lättare att klara ekonomiskt under barnens uppväxttid. Margareta Winberg sade att det måste vara valfrihet i barnomsorgen och att ekonomisk självständighet är grunden för ett eget arbete. Ja, men där det inte står att uppbringa ett arbete för en egen ekonomisk försörjning och där det inte finns någon barnomsorg kan man fråga sig vad det är för valfrihet. Valfriheten blir väl då att flytta till Stockholm eller någon annan stor tätort, där det finns arbete och barnomsorg. Jag hävdar fortfarande att vårt familjepolitiska förslag är det mest rättvisa.

Fru talman! Ja, Ingrid Hemmingsson, det är just individen vi värnar om. Med det som ni kallar familjen menar jag alltså kollektivet. Familjen är ju ett litet men ändock kollektiv. Den består ju av minst två personer, ofta flera. Det är klart att jag vet att moderaterna inte tycker om uttrycket. Men man kan ju använda något annat. Man kan kalla det för grupp. Det spelar ingen roll, individen i gruppen är viktig för oss. Ingrid Hemmingsson säger vidare att man inte kan leva på sin lön. Vem är man? Är det individen, eller är det kollektivet, eller gruppen, om man hellre vill kalla det så? Det är ju där vi skiljer oss åt. Vi menar att varje individ skall vara fri, och det blir man om man är oberoende. Och oberoende blir man om man har en egen inkomst som man kan leva på. Beträffande detta tal om valfrihet kan man ju också fråga sig vilken valfrihet 15 000 kr. innebär för en ensamstående. Jag har väldigt svårt att förstå hur 15 000 beskattade kronor till alla på något sätt skulle öka valfriheten. Sedan över till Kersti Johanssons domedagsprofetia, där hon säger att man om det inte finns jobb och barnomsorg väl får flytta dit detta finns. Det är alltså därför som detta bidrag skulle vara någonting att ha. Det är ju precis detta som vi är rädda för, nämligen att ett bidrag skulle passivisera de enskilda människorna men kanske framför allt oss politiker. Vi skulle kunna komma att tycka att människorna i alla fall får detta bidrag och att vi därför inte behöver ordna barnomsorg och kanske kan strunta i att ordna jobb där ute i glesbygden, som det ju oftast handlar om. Detta är ett förödande synsätt. Jag trodde faktiskt inte att Kersti Johansson skulle uttrycka sig så.
Fru talman! Jag förstår att Margareta Winberg inte har läst vårt familjepolitiska förslag. Dessa 15 000 kr. innebär nämligen mycket mer än vad man vid första påseendet kan tro. Det betyder, som jag tidigare sade, en omfördelning. Man kan använda dessa 15 000 kr. till att själv bestämma vilken typ av barnomsorg man skall ha. Man kan t.ex. använda dem om man vill ha sina barn på kommunalt daghem. Man kan också använda dem om man vill gå samman med andra familjer och anställa en dagbarnvårdare. Man kan alltså använda olika alternativ. Skulle detta förslag komma till stånd, vilket jag hoppas, kommer också idéerna, eftersom en del av de subventioner som i dag ges till en mycket liten grupp ju överförs till flera, så att man skall ges möjligheter att välja. En sak till, Margareta Winberg: Vi kommer ju båda från ett glesbygdslän. Dagens bidragssystem missgynnar verkligen kommunerna i glesbygden, kommunerna med låg skattekraft. Ta som exempel en familj ute i glesbygden. Den betalar ju sin barnomsorgsavgift även om den inte har tillgång till barnomsorg. Genom kommunalskatten betalar de till barnomsorgen i tätorten. Men familjen kan inte utnyttja den, utan det är tätortens människor som får del av denna subventionerade omsorg. Med vårt system skulle fördelningen bli rättvisare. Den fördelning som sker i dag är ju orättvis. Det finns oerhört mycket att använda dessa pengar till när det gäller att öka valfriheten. Det är därför som förslaget är så bra. Ju mer vi diskuterar detta förslag, desto bättre kommer människor att förstå hur bra det är. Då kommer de socialdemokratiska argumenten att framstå som ganska bleka och bli ganska få. De är inte så många i dag. Ni talar ju mest bara om finansieringen. Och när det gäller finansieringen har väl socialdemokraterna inget att skryta med. De brukar minsann inte finansiera sina förslag. Man kan tänka sig att eventuellt få höra det någon gång efter valet, när de kommer med förslag om ny bensinskatt eller någonting sådant. Hur den lilla del som är ofinansierad skall betalas kommer ni att få reda på redan i januarimotionerna.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

Fru talman! Jag måste säga att det var ett märkligt sätt att uppfatta det jag sade. Jag vill säga det ytterligare en gång: Vårt familjepolitiska förslag ökar valfriheten. Alla typer av barnfamiljer tjänar på förslaget. Socialdemokraterna har inte lyckats ordna arbete i alla bygder med sin politik. Vad väntar man på? Väntar man på att det skall bli folktomt, innan man lägger fram förslag som ger rättvisa åt alla? Jag skulle i så fall vilja rekommendera socialdemokraterna att ta del av våra förslag, att verkligen sätta sig ned och ta reda på vad de innebär och sedan följa oss åt.
Fru talman! Jag fick alltså det som jag tidigare sade bekräftat av Kersti Johansson, nämligen att man skall få detta bidrag i stället för ett arbete. Kersti Johansson säger ju att socialdemokraterna inte har lyckats med att skapa arbete. Då skulle alltså detta, såvitt jag förstår, i en tänkt förlängning vara ett alternativ. Detta motsätter vi oss, därför att vi med alla medel försöker att skapa sysselsättning också där sådan inte finns i dag. Och vi är på god väg att lyckas. Men ett bidrag i den här formen skulle passivisera både människor och, som jag sade, kanske framför allt politikerna. Ingrid Hemmingsson säger att jag inte har läst förslaget. Det är nog mycket som ligger gömt i detta enligt henne fina förslag — det har jag förstått. Hon säger vidare att människorna själva skall få bestämma vilken barnomsorg de vill ha. Det är tydligen så att man skall få ett urval av barnomsorg att välja bland. Jag undrar om Ingrid Hemmingsson verkligen tror att efterfrågan kommer att växa när man måste finansiera en del av detta bidrag med minskade statsbidrag. Ingrid Hemmingsson tar också upp situationen i glesbygdskommunerna, t.ex. i Jämtland. Det vore på sin plats att göra en liten rundresa i länet för att på så vis få klart för sig att det inte alls är bara i den stora tätorten som människorna kan få del av god, kommunal barnomsorg utan att den finns i alla kommuner. Det har också vuxit fram alternativ, såsom föräldrakooperativ och andra alternativ. Också de människor som bor i glesbygden och betalar skatt för barnomsorgen får alltså i allt större utsträckning även del av den. Barnomsorg är också något som efterfrågas. Ser man till landet som helhet, så är det faktiskt daghem som efterfrågas. Det står 60 000 barn i kö för barnomsorg. I 77 90 av fallen efterfrågar föräldrarna till dessa barn daghemsplats, 20 26 familjedaghemsplats och 3 76 — säger 3 — efterfrågar alternativ barnomsorg. Jag tycker att detta är siffror som talar för sig själva.

Fru talman! Eller borde jag kanske, eftersom vi talar om jämställdhet, drista mig till att säga fru talkvinna? Men jag skall hålla mig till gängse språkbruk och normer. Fru talman! Det är svårt med jämställdhetsarbete, och det blir inte lättare när man får djupare insikter i förtryckets mekanismer. Förtryck och diskriminering har effekter som vi är bärare av. År 1949 gav Simone de Beauvoir ut sin bok Det andra könet. Sedan dess har en del hänt, men vi kvinnor är fortfarande i stor utsträckning andra person i våra egna liv.

Det är arbetarklassens kvinnor som är minst jämställda i samhället och i arbetslivet, både i jämförelse med LO-kollektivet och med kvinnor från andra samhällsgrupper. Arbete och egen försörjning är grunden för kvinnors frigörelse. I dag är kvinnors arbeten och löner mer hotade än tidigare. Nedskärningar pågår inom den offentliga sektorn. Detta innebär också ett angrepp på försöken till jämställdhetspolitik och alla de krav som kvinnor i hela Sverige har rätt att ställa. Trots alla kvinnoreformer, trots en formell jämställdhet mellan könen, trots en gemensam undervisning och utbildning har vi ett samhälle som präglas av manlig dominans, könssegregerad arbetsmarknad och kvinnoansvar i hemarbetet. Jag vill påstå att det både nationellt och globalt pågår en femininisering av fattigdomen. Vi kvinnor tvärs över partigränserna har här ett stort ansvar för att en förändring skall ske i positiv riktning. Arbetsmarknadsutskottets betänkande om jämställdhet kunde ha haft titeln Förslag till åtgärder mot kvinnodiskriminering, eftersom det i huvudsak är förslag som direkt berör kvinnor. Men det skulle faktiskt lika väl kunna ha haft titeln Förslag till förbättring och vitalisering av demokratin. Även om vi fått en omfattande jämställdhetslagstiftning, lever vi fortfarande i ett samhälle som är orättfärdigt och som diskriminerar kvinnor socialt, politiskt, kulturellt och ekonomiskt. På olika sätt måste detta lyftas fram. Vi måste ha ett kvinnoperspektiv på alla de förslag som olika utskott förelägger riksdagen. Både kvinnor och män är fortfarande fångna i en struktur, i en maktstruktur, där mäns erfarenheter och värderingar är norm och kvinnors erfarenheter är avvikande. I slutbetänkandet från utredningen om kvinnorepresentation, kallad Varannan damernas, sägs: — Utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir demokratin ofullständig. — Utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir besluten ofullständiga. — Om inte kvinnors intressen blir företrädda i beslutande församlingar blir såväl besluten som demokratin ofullständiga. Prot. 1987/88:41 Om detta verkar det finnas en viss enighet att döma av det stora antalet 9 december 1987 motioner som kommit in från samtliga riksdagspartier. IR - Hur skall vi göra det möjligt för kvinnor att bättre kunna ta till vara sina lagliga rättigheter? Vilka är de hinder som måste undanröjas? Där skiljer sig våra analyser och våra förslag, och enigheten är inte lika stor. Hur kan vi | förändra en könsuppdelad och begränsad arbetsmarknad? Hur kan vi förändra den lönemässiga nedvärderingen av traditionella kvinnoarbeten? Och hur kan vi få delat ansvar för det privata och offentliga livet? Det är viktigt att riksdagen genom olika lagar försöker undanröja hinder för jämställdhet. Det är viktigt att ett omfattande folkbildnings-, forskningsoch opinionsarbete pågår. Det viktigaste är emellertid att förändra de materiella villkoren som gör det så omöjligt för kvinnor att utnyttja sina rättigheter och att aktivt delta i och påverka utvecklingen. Kvinnors erfarenheter och kunskaper måste uppvärderas och influera alla beslut. Vi har inte råd att längre avvara denna resurs. Begreppet jämställdhet kan ibland vara förrädiskt, och i stället för att klargöra faktiska förhållanden kan begreppet dölja att det i huvudsak är kvinnor som är könsdiskriminerade och att det därför måste göras satsningar som direkt gynnar kvinnor. På s. 5 i betänkandet står det: ”Vidare kan nämnas att särskilda idégrupper om mansrollsfrågor resp. kvinnofrågor tidigare i år knutits till jämställdhetsrådet.” När jag läser ”mansrollsfrågor resp. kvinnofrågor” undrar jag: Hur skiljer sig mansfrågor från mansrollsfrågor? Jag uppfattar det så att mansrollsfrågor handlar om attityder, om en inställning till sig själv, sin plats i samhället och de normer och värderingar som mannen är bärare av och som dominerar på alla områden. Genom att fokusera attityder tonas den makt som män utövar över kvinnor ned. Kvinnofrigörelse och jämställdhet måste med nödvändighet innebära förlust av makt för män och i den mån mäns personlighet, deras självkänsla och självaktning har kommit att förknippas med makt och maktutövning, speciellt i relation till kvinnor, så kommer en maktförlust också att innebära en stor personlig vånda. Vad är mansfrågor och vad är kvinnofrågor? Är det möjligen så att kvinnofrågor och mansfrågor är samma sak? Eller är mansfrågorna arbetsmarknaden, politiken, ekonomin, det offentliga livet och kvinnofrågorna kampen mot utestängningen från det offentliga livet? Kvar står begreppet kvinnorollsfrågor. Vi kvinnor är ju också bärare av normer och värderingar som bestämmer hur vi uppfattar oss själva. Vad är det i ett samhälle som gör att kvinnor under uppväxten förlorar styrka, självförtroende och initiativ? Det är av betydelse att analysera och förstå innebörden i dessa begrepp, om vi vill åstadkomma en djup och varaktig förändring. Ett förslag som skulle kunna medverka i detta arbete är det som vpk tar upp i motion A257 om behovet av kvinnliga förebilder i arbete och utbildning. En undertryckt grupp har alltid tvingats att förneka sin historia, och förebilder har på olika sätt osynliggjorts. Kvinnor som är och har varit banbrytande, kvinnor som bär upp en stor del av samhället måste på olika 118 sätt synliggöras och beredas möjlighet att aktivt medverka som förebilder. Kvinnliga kämpande förebilder är lika viktiga som ekonomiska satsningar. De unga flickorna är i dag en hårt utsatt grupp, och de behöver både inspiration och stöd från kvinnor som banat väg inom för kvinnor otraditionella yrken, andra yrkesområden, beslutande församlingar osv. Det är av stor betydelse att återupptäcka och synliggöra kvinnornas historia. Vägen är lång innan vi har en reell jämställdhet, men jag hyser en viss optimism inför framtiden. Det är emellertid lätt att förlora sig i de rådande strukturerna och förneka att förtryck och diskriminering har effekter som också vi kvinnor är bärare av. Avslutningsvis vill jag läsa en dikt av Anna-Lisa Bäckman som följt mig i många år och som påminner mig om hur viktigt det är att minnas sina förebilder och sin historia. Den är också en påminnelse om hur komplicerad en djupare förändring är. Den heter Manifest och är skriven för socialgrupp 3-tjejer som fått utbilda sig: Vi är dom nya kvinnorna. Vi är dom nya kvinnorna som fått utbilda oss.

Nu vill vi bära de gamla kvinnorna med oss. Vi skulle vilja återföda dom och vagga dom in i den nya tiden. De är ändå med oss och gör oss starka och veka Vi är de nya kvinnorna Vi är här nu Nu vill vi erkänna dom gamla som vår första historia Och vi tänker aldrig någonsin efterlikna dom. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservationer.

Fru talman! För oss socialdemokrater, som har arbetet för jämlikhet som ett av våra viktigaste strävanden, är jämställdheten en oundviklig fråga. I vårt nyligen antagna jämställdhetsprogram slår vi fast att ”vår strävan efter jämlikhet ligger som grund för kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män”. Jämställdhet är alltså en förutsättning för jämlikhet, och följden blir: utan jämställdhet ingen jämlikhet. En socialdemokratisk jämställdhetspolitik måste därför alltid föras med både fördelningsoch könsperspektiven aktuella och reformerna riktas så att också klasskillnaderna i samhället minskar. Det är detta som skiljer den från den borgerliga jämställdhetspolitiken. Gustav Persson och Margareta Winberg har mycket vältaligt beskrivit detta. Jag har också begärt ordet för att kommentera utskottets skrivningar beträffande den socialdemokratiska skogslänsmotionen med Iris Mårtensson som första namn och med motionärer från alla de sju Norrlandsskogslänen. När man läser utskottets kommentarer till den ser man att det faktiskt har skett en hel del under året som gått. Medvetenheten om kvinnornas situation i glesbygden är nu stor, och det ärt.ex. glädjande att länsstyrelserna nu i sina länsrapporter speciellt skall ta upp kvinnornas situation, redovisa hur det är och vad man vill göra. Den regionalpolitiska utredningen skall ju också enligt sina direktiv särskilt beakta målet om jämställdhet mellan kvinnor och män. För oss som ständigt påminns om kvinnornas situation i skogslänen känns dessa åtgärder som en stor framgång. Det är inte särskilt glamoröst att bedriva jämställdhetsarbete. Man får se till de små stegen framåt; och man måste se framåt. Jag skall nu speciellt ta upp frågor om det kvinnliga företagandet. Vad jag då avser är det kvinnliga småföretagandet och alltså inte de eventuella problem som de kvinnliga företagsledarna har. Det är småföretagandet som har betydelse i våra glesbygder och är en möjlighet för kvinnor att skapa sig sysselsättning. I den socialdemokratiska skogslänsmotionen pekas på behovet av särskilt stöd till kvinnliga företagare. Utskottet har som svar på denna beskrivit utvecklingsfondernas insatser. Här pågår det tack och lov ett utvecklingsarbete. Den slutsats man dragit av projektverksamheten i de fem utvecklingsfonderna är att behovet av stöd till kvinnliga företagare är stort vad gäller både utbildning och rådgivning, men man har också konstaterat att kvinnor har stort behov av nätverk — det är ett modeord som betyder kontakter med andra i samma situation. Utskottet förutsätter också att regeringen följer den här utvecklingen och tar initiativ. Bland dem som arbetar med kvinnligt småföretagande är erfarenheterna att dessa kvinnor behöver särskilda insatser för att komma i gång med och orka fortsätta med sitt företagande. Det är bra och självklart att de kvinnliga småföretagarna får del av det allmänna utbud till småföretagare som kommuner och utvecklingsfonder har, men det räcker inte. Detta har också många utvecklingsfonder och kommuner upptäckt, och man ordnar nu speciella träffar för att stödja kvinnornas egna företagarorganisationer och för att stödja kvinnornas egna initiativ. Den kvinnliga företagarskolan i mitt län, Norrbotten, är ett av många fina exempel på sådana här speciella åtgärder. Denna företagarskola organiserades på ett sådant sätt att man visste att kvinnor hade möjlighet att delta. Man arbetade med internatstudier några dagar i månaden och dessemellan arbete och studier på hemorten. Detta visade sig vara ett sätt lägga upp studierna som kvinnor kan kombinera med skötsel av hem och barn. Länsstyrelsen i Norrbotten har helt nyligen genom en enkät till de kvinnliga småföretagarna försökt att få en bild av deras behov. Först och främst visade det sig att de kvinnliga företagarna ofta inte arbetar på heltid med sitt företag. Företagandet är alltså inte deras huvudsakliga verksamhet. Dessa förhållanden stödjer tanken på att alla åtgärder riktade till kvinnliga företagare måste kunna kombineras med kvinnornas totala livssituation. Enkäten visade också att kvinnorna behöver utbildning och stöd främst vad gäller marknadsföring och bokföring. Fru talman! Det finns på många håll tankar om uppbyggnad av kompetenscentra för kvinnliga företagare. Vad innebär då detta? Ja, ett kompetenscentrum skulle kunna organiseras så att man där tillhandahåller kunnande, service och utbildning inom de områden som de kvinnliga småföretagarna efterfrågar. Det är vidare viktigt att dessa kompetenscentra utformas av kvinnorna själva och profileras på ett sådant sätt att kvinnorna känner stöd och samhörighet. Man bygger helt enkelt upp de nätverk som de fem utvecklingsfonderna i projektverksamheten kom fram till var så viktiga. Jag har med dessa kommentarer kring den kvinnliga småföretagsamheten velat peka på hur viktigt det är att åtgärder riktade till de kvinnliga småföretagarna utformas i samarbete med kvinnorna själva och så att de passar för kvinnors livssituation. Görs inte det, finns det risk för att åtgärderna nu blir ett slag i luften. Till sist kan jag inte låta bli att kommentera Kersti Johanssons uttalande om vårdnadsbidraget tidigare i debatten. Hon sade att det är regionalpolitiskt riktigt. Vi vet alla att skogslänen har en utflyttning av unga kvinnor. Vem tror på allvar att vårdnadsbidragen skulle hejda denna utflyttning? Inte stannar flickorna i våra län för att de någon gång, när de får barn, skall få ett vårdnadsbidrag! Nej, det de unga flickorna vill ha är ett arbete. Det är sysselsättning och arbete som utvecklar glesbygden och skogslänen. Detta gäller för män — vi kräver ersättningsarbeten när männen förlorar sina arbeten — och det gäller också för kvinnor. Det är arbete och sysselsättning som utvecklar glesbygden och skogslänen. Dessutom är det ju så att vårdnadsbidraget försvinner när barnet fyller sju år. Vem skall då se till att kvinnorna har ett arbete och kan försörja sig, så att de känner att de har ansvaret för sitt eget liv? Vårdnadsbidraget ges till den enskilda kvinnan. Ett arbete finns kvar även om en kvinna flyttar eller slutar.

Herr talman! Jag vill göra ytterligare ett inlägg i den här debatten. Vad som sagts från socialdemokraternas sida avslöjar ett förakt för det arbete som föräldrar lägger ned i omsorgen om sina barn. Dessutom fick vi i det senaste inlägget från den här talarstolen reda på att det finns socialdemokrater som dras med fördomen att det fortfarande och alltid skall vara kvinnan som utför vårdnadsarbetet. Vårt förslag till vårdnadsersättning är könsneutralt. Det är också förvånande att socialdemokraterna inte har upptäckt att det råder stor regional orättvisa när det gäller stöd till barnomsorgen. Skillnaden i fråga om statsbidrag till barnomsorgen per barn och år mellan kommuner i glesbygd och exempelvis Stockholm är i vissa fall så stor som drygt 20 000 kr. Vårt förslag ökar inte bara rättvisan mellan olika familjer utan ökar också rättvisan mellan olika regioner i landet.

Herr talman! Kersti Johansson sade nu senast att mitt inlägg skulle visa ett förakt för det hemarbete som kvinnorna utför och jag skulle dras med fördomen att det bara är kvinnor som utför hemarbete och vårdnadsarbete. Jag kan knappast hysa förakt för det arbete som alla vi kvinnor utför, oavsett om vi förvärvsarbetar eller inte. För vi vet att alla kvinnor utför hemarbete, och i betydligt större utsträckning än män — och de gör det även om de förvärvsarbetar. Den situationen befinner vi oss i, alla kvinnor. Sedan kan jag inte hålla med om att vårdnadsbidraget är könsneutralt. Det skall utgå till dem som har lägst inkomst, och enligt alla undersökningar är det kvinnorna. Och det är kvinnorna som kommer att drabbas av marginaleffekterna, av de negativa effekter som vårdnadsbidraget kan ge. Så könsneutralt är det inte — det säger man bara om man vill avföra vårdnadsbidraget från jämställdhetsdebatten, vilket man har försökt. Men jag tycker att dagens debatt har visat att vi inte kan göra det. Detta är en jämställdhetsfråga och kommer att så vara. Anledningen till att jag begärde ordet tidigare och kommenterade vad Kersti Johansson sagt var att hon sade att vårdnadsbidraget är regionalpolitiskt rätt. Det var det jag inte kunde acceptera. Jag är medveten om att en hel del kvinnor ute i glesbygden är arbetslösa. Men vi är inte i skogslänen betjänta av kortsiktiga lösningar. Vi behöver långsiktiga insatser som i de här länen ger oss en stabil grund att stå på, som ger oss en arbetsmarknad som är till för alla. Det gäller alltså alla, oavsett om vi har barn eller inte, och det gäller både kvinnor och män. I uppbyggnaden av våra skogslän med hjälp av den nya tekniken måste kvinnorna finnas med. Vi har erfarenheter som måste tas till vara, och det sker inte om inte kvinnorna finns med på arbetsplatserna och överallt i samhället. Förr — och det var för resten bara för något årtionde sedan — såg vi tecken till att flickorna skaffade sig barn när de inte fick arbete. Nu vill de ha jobb, och de åker dit där jobben finns. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Det är arbete åt alla i alla delar av landet, även i glesbygden, som det här handlar om.

Herr talman! Till Ewa Hedkvist Petersen vill jag säga: Lägg då fram de förslagen — eller ta del av centerns förslag, som vi ideligen lägger fram här i riksdagen, i stället för att bara avfärda dem i vartenda utskott!
Herr talman! Jag skulle vilja veta vilka förslag centern lägger fram för att kvinnorna i glesbygden skall få arbete — och vilka förslag som centern lägger fram för att vi skall utveckla bygderna så att också kvinnorna kan få arbete och bo kvar i de här delarna av landet. Det gäller hur vi skall kunna hejda utflyttningen av unga kvinnor. Kanske vi kan hjälpas åt med det. Men då måste jag först få reda på vilka förslag som finns. Jag tycker inte att vårdnadsbidrag — en kortsiktig lösning — är lösningen på de här problemen. Det handlar om att även ge kvinnor arbete — det vill jag säga än en gång.

Herr talman! Det är som vanligt. I jämställdhetsdebatten är det vi kvinnor som är debattörer. Bland åtta förhandsanmälda talare var det endast en man. Och länge under eftermiddagen gällde det ovanliga att vi kvinnor var i majoritet här inne i plenisalen. Först när det såg ut som om det kunde dra ihop sig till votering kom männen in. Och jag hade hoppats så att få tala till männen om deras roll som män. Tyvärr gick min önskan om intet. För det är juså, att jämställdhetsfrågan sannerligen inte endast handlar om kvinnor. Nu finns det en del män kvar här i salen, de som skall delta i nästa debatt — som inte handlar om jämställdhetsfrågan så mycket. Jämställdhetsdebatten måste också ta tag i mansrollen, så som folkpartisterna i utskottet utvecklat i reservation nr 3. För lika väl som vi kvinnor är snärjda i en traditionell kvinnoroll, styrs männen i sin rolluppfattning om sig själva av sedan länge nedärvda uppfattningar. Ja, faktum är att mansrollen är mer cementerad och svårare att förändra än kvinnorollen. Inte minst — vill jag säga till förespråkaren för utskottet tidigare här i eftermiddag, Gustav Persson — gäller det för arbetarna, som bär på den gamla uppfattningen att mannen skall vara stor och stark, ensam försörja familjen och kunna ta sig en sup på fredag. Och visst har männen under sekler framstått som stora och starka, som vinnare. De har större inkomster, mer chanser till utveckling i arbetet, fler karriärmöjligheter och mer makt i beslutande församlingar. Mera sällan talar vi om männen som förlorare, men det är de ju också. De har kortare medellivslängd — i dagsläget drygt sex år kortare här i Sverige — de dör oftare en för tidig död, de har oftare svårt att lösa sina relationsproblem, inte minst i samband med en skilsmässa. Och sist men sannerligen inte minst: Många män, alltför många, har dålig kontakt med sina barn. På sistone har jag mött åtskilliga män i 50—60-årsåldern som just fått barnbarn. De har försäkrat mig att de tänker ägna mer tid åt sina barnbarn än de gav sina barn. Dessa män har insett vad barnen kan tillföra männen, de har insett vad män har att vinna på att vara tillsammans med och ta ansvar för sina barn. Men varför skall en man behöva bli morfar eller farfar för att inse vad föräldraskapet kan ge en man? Varför inser inte mannen tidigare att barn behöver sina fäder lika väl som sina mödrar, att föräldrar, fäder lika väl som mödrar, behöver sina barn — både döttrar och söner? Vi måste i dag göra allt för att uppmuntra männen att ifrågasätta sin traditionella roll. Här har vi politiker en stor uppgift som beslutsfattare och allra mest som opinionsskapare. Därför måste vi utgå från positiva trender och motverka negativa. Papporna kan i dag vara föräldralediga, men endast var fjärde pappa utnyttjar den möjligheten, och då oftast för en alltför kort tid. Däremot tar de allra flesta pappor vara på sina möjligheter att vara lediga tio dagar i samband med ett barns födelse. Låt oss bygga ut den möjligheten. Folkpartiet förespråkar att rätten till pappaledighet vid barns födelse skall byggas ut från tio dagar till en månad. Självfallet måste vi också uppmuntra fäderna att ta vara på sin chans att ta ut hela sin föräldraledighet. Här har de offentliga arbetsgivarna en stor roll att spela som förebilder och spjutspetsar. Frågan är om inte vårdnadsbidraget — som kan gå till den ensamstående mannen lika väl som till den ensamstående kvinnan, huvudsaken är ju att man tar hand om ett barn — gör det möjligt för den ensamma fadern att arbeta deltid. Det spelar också en mycket stor roll vad chefer gör. I all statlig chefsutbildning bör könsroller och jämställdhetsfrågor tas upp. För precis som i det privata arbetslivet är ju chefen i kommun och stat ofta en man. På ett område har emellertid staten ett särskilt ansvar, inte minst då det gäller unga män, nämligen inom försvarsmakten. Ofta stärks unga män i sin mansroll just under värnpliktstiden, under den tid då de söker sin identitet. Nog är det då för ynkligt att samlevnadsfrågor och könsrollsfrågor får så litet utrymme i värnpliktsutbildningen. Min 20-årige son gör just sin värnplikt. Jag oroas över hans berättelser om hur mansrollen formas i våra enkönade regementen och över vad befälen överför för mansuppfattningar. Därför måste, precis som vi i folkpartiet motionerat om, samlevnadsundervisning och könsrollsfrågor tas upp i värnpliktsutbildningen och inte minst i befälsutbildningen. De värnpliktiga är också ofta på väg in i ett yrkesval. Faktum är att det har varit mycket svårare att få pojkar att välja otraditionellt än att få flickorna att gå nya utbildningsvägar. Vi har i dag fler flickor som väljer teknik än vi har pojkar som väljer vård. I höstens nybörjarkull på läkarlinjen i Göteborg är flickorna i klar majoritet. Om inte ens läkaryrket lockar männen, hur skall vi då över huvud taget få in män i vårdyrkena? Göteborgare som jag är kan jag ju inte annat än beröra en särskild utbildningsfråga, nämligen professuren i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet. Frågan har orsakat mycket rabalder och ligger just nu hos styrelsen för Göteborgs universitet för avgörande. Det handlar om att välja mellan en man som skrivit familjehistoria och en kvinna som skrivit kvinnohistoria. Familjehistoria är inte detsamma som kvinnohistoria lika litet som familjepolitik är detsamma som kvinnopolitik. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Kerstin Keen säger att vi måste göra allt för att ifrågasätta mannens roll. Jag undrar vilka vi är. Jag tror att männen måste göra det här arbetet. Jag tror att kvinnor i och för sig måste gå i spetsen men inte för att ifrågasätta mannens roll utan för att ifrågasätta sin egen kvinnoroll. Vi måste orientera oss utanför den privata sfären. Vi måste kräva rätt till arbete och rätt till en lön som går att leva på, vi måste även kräva platser i de beslutande församlingarna. Då kommer vi att lämna delar av den privata sfären, och då finns det plats för männen där. Jag tror att männen endast i undantagsfall kommer att ta del i vården av barn och gamla. Med tanke på de löner som de offentligt anställda har så tror jag inte att männen frivilligt lämnar sina privilegier. Jag tror även att vi kvinnor måste tänka på att det är ett privilegium att i vårdande funktioner få vara nära barn och gamla. Vi måste alltså ta oss in på en otraditionell arbetsmarknad. Men jag tror att det, genom att vi kvinnor i större utsträckning väljer otraditionellt, kommer att bli platser som måste fyllas av någon. Då får männen göra det. Beträffande kvinnoprofessuren stöder jag i allt väsentligt det som Kerstin Keen har sagt. Jag vill bara upplysningsvis säga att den mycket segregerade arbetsmarknad som vi har betyder att kvinnor finns representerade inom 30 yrkesområden och män inom 350. Det gäller alltså att bredda kvinnors valmöjligheter.
Herr talman! Självfallet, Berit Larsson, har jag alltid varit förespråkare för att kvinnor skall bredda sina roller. Självfallet har jag alltid tyckt att kvinnor skall välja otraditionella yrken. Självfallet har jag alltid tyckt att kvinnor skall begära mer makt i beslutande församlingar. Vad jag också tycker är att vi skall stödja de män som i dag försöker ändra sin mansroll för att de skall få en del av det som de har förlorat genom att så starkt gå in för arbetslivet och bli arbetsnarkomaner. Det är självklart att vi i familjen skall dela på ansvaret för våra barn mellan fäder och mödrar. Det råder inget motsatsförhållande i fråga om detta. Tvärtom är det vi kvinnor som kan uppmuntra männen att lämna sin cementerade roll precis som kvinnorna har varit villiga att gå in i nya roller.

Herr talman! Det gör man inte genom att ge ett vårdnadsbidrag på 15 000 kr. Jag tror att det är ett slag i ansiktet på många kvinnor som har en begränsad valmöjlighet.
Herr talman! Huvuddelen av mitt anförande handlar ju ändå om hur vi skulle stödja männen i deras försök att få en ny mansroll. Inom värnplikten finns mycket av den diskussion och den förmåga som man har att påverka unga män på väg in i föräldraskapet att ta sitt ansvar. Jag tycker att det är självklart att den ensamstående fadern lika väl som den ensamstående modern har nytta av ett vårdnadsbidrag.